Herr talman! Herr Claeson svarar på en fråga att vpk inte vill ha spekulation i samband med boendet. Samtidigt talar han vältaligt för ändrade förvaltningsformer, där hyresgästerna får mer att säga till om. Men den ändrade förvaltningsform med större inflytande för de boende som innebär att de som bor i en fastighet får köpa huset och bilda bostadsrättsförening vill herr Claeson inte vara med om. Enligt vpk är det alltså spekulation. Det var ett klart besked. Tack!
Herr talman! Till herr Strömberg i Botkyrka vill jag säga att jag inte har kallat detta spekulation. Men så länge det inte finns bestämmelser, som omöjliggör spekulation och handel med bostadslägenheter, föredrar vi att kommunerna äger flerfamiljshusen och ställer dem till hyresgästernas disposition. Hyresgästerna måste få långt gående fullmakter när det gäller förvaltningsformerna, närmast jämförbara med bostadsrättsinnehav.
Herr talman! Min roll i denna debatt har med åren blivit mer och mer överflödig. Vi har fått en opposition, som inte är enad utan har samlat sig på fel sida så att säga. Det har alldeles klart utkristalliserats en linje mellan moderaterna och oss andra och i vissa frågor mellan vänsterpartiet kommunisterna och oss andra. Jag skall därför inte, som man kanske tvingades göra förr i världen, ge en översikt av frågan, belysa alla aspekter på den och tala om allt vad vi tycker och tänker på de olika avsnitten. Det är helt överflödigt, därför att det har andra talare redan gjort. Utskottets ärade ordförande noterade att vi i utskottsmajoriteten har gjort en del uttalanden och tagit en del initiativ, och hon framhöll några. För min del är jag särskilt glad över att utskottet har positivt behandlat den fråga som aktualiserats i en motion av fru Lewén-Eliasson m.fl., nämligen de äldres bostäder. Det var ju ett bra tag sedan man senast försökte få ett samlat grepp om bostäder och samhällsplanering för de äldre. Vi har nu inte föreslagit en utredning av den vanliga typen, utan vi vill ha en genomlysning av frågan för att få utgångspunkter för att bedöma vilka krav som kan ställas i sammanhanget. Sedan är det möjligt att detta kan få som följd en del speciella utredningar. Utskottet har alltså välkomnat motionen, och vi har försökt föreslå ett sätt att tackla frågan som både samordnar fakta och ger nya uppslagsändar. Utskottets ordförande talade för den enda reservation som centerpartiet står för. Jag vill inte säga att jag kan ställa mig bakom allt som sägs i den reservationen, men jag saknar all lust att polemisera emot den. Det är mycket i den som jag privat tycker är alldeles riktigt, men inom utskottsmajoriteten har vi sagt oss att med det sätt som man bör arbeta med dessa frågor måste man ha litet mera erfarenhet på området och låta i vanlig ordning regeringen utnyttja sin normala rätt att begrunda utredningsbetänkanden och remissbehandling av frågor. Det finns en aktivitet på området som gör att man kan förvänta att frågan nu är föremål för en samlad bedömning inom regeringen och att det blir effekter av det. Det finns resurser som inte utnyttjas, exempelvis boendemiljödelegationens 30 miljoner, av vilka endast 17 miljoner har sökts och bara något över 3 miljoner beviljats — på ansökningar som ligger inne sedan förra sommaren. Det är siffror som pekar på bekymmer med handläggningen av dessa frågor, som jag tycker att utskottets ordförande belyste på ett mycket intressant sätt. Bostadssociala delegationen, som också jobbar på det här fältet, har tillfört debatten helt nya fakta.

I allmänhet älskar man att knyta dem till den bostadspolitik som har förts. Här har verkligheten förts in i diskussionen på ett sätt som jag tror kommer att avsevärt hyfsa denna. Personligen ser jag fram emot en omprövning i dess helhet av delegationernas erfarenheter och också av de betänkanden som föreligger från bostadsutredningarna. Jag har alltså inget behov av att polemisera mot ordföranden på den här punkten. Herr Danell höll sig självklart till de värderingar i bostadsfrågan som är moderata samlingspartiets. På den punkten hyser alla andra här i huset en i förhållande till moderaterna helt avvikande mening. Vi vill inte att bostaden skall vara en handelsvara jämställd med allt annat som säljs på den kommersiella marknaden där man kan säga att konkurrensen är ett bra medel att hålla tillbaka priserna. Vi anser att god bostad är en social nyttighet och en social rättighet. Vi satsar stora ekonomiska resurser och använder samhällsapparat och lagstiftning för att se till att människor får bo efter sina behov och inte efter sina resurser. Det är det som gör:skillnaden mellan oss och moderaterna. Det är litet svårt att förstå hur man skall kunna ta bort subventionerna, som moderaterna föreslår, och införa marknadskrafternas fria spel, men inte höja hyran, som herr Danell sade. Ni anger själva att subventionerna utgör 30 96 av kostnaderna, men talet ligger nog närmare 40 96 eller ännu högre. Vid beräkningen 30 å 40 96 utgår man ifrån att de räntor som bostadslånetagarna i dag behöver betala till långivarna är marknadsräntor, men det är det inte. Låneräntorna är styrda av lånemyndigheterna och bestämda av riksbanken och bostadsstyrelsen tillsammans. Högre räntor för bostadslån godtas inte, och långivarna är skyldiga att ge lån till bostäder. Det är alltså inte fråga om marknadsräntor. Sådana skulle säkert vara avsevärt högre, och därför skulle alltså räntekostnaderna öka med betydligt mer än 30 eller 40 96. Vad beträffar talet om mer konkurrens är det ju inte fråga om annat än att om de enskilda byggnadsföretagarna hade lust och intresse av att konkurrera på marknaden med bra bostäder, kunde de göra det — bygga bättre bostäder till lägre priser än vad samhället ställer krav på vissa företag att göra. Det finns inget hinder för det. Den konkurrens som herr Danell önskar få fram går ut på att de som bygger och äger hus skall få tjäna så mycket pengar som möjligt i den bristsituation som alltjämt kan föreligga och med det behov som människorna har att bo bättre. Konkurrensdebatten i denna fråga kännetecknas då inte av någon större klarhet. Jag tror att herr Danell skulle vara betjänt av att fundera igenom hur det skulle se ut om man på marknaden släppte loss det privatfinansierade byggandet så att den som ägde fastigheter och byggde hus kunde ta ut de priser han ville ta ut. Det blev säkerligen inte konsumenterna som tjänade på det. Herr Danell säger att man på sikt skall ta bort kapitalkostnaden för subventioner, och därigenom skulle man kunna sänka skatten. Nu är det så att sänkta skatter i regel är till mer glädje för de välsituerade än för dem som har låga inkomster, medan subventioner av bostadskostnader oftast är till mer glädje för dem som har lägre inkomster; de som inte har låga inkomster har inte samma intresse ay subventioner. Det föreligger alltså inte den parallellitet mellan de två åtgärderna som herr Danell vill ge sken av. Moderaterna föreslår alltså att man ”på sikt” skall ta bort subventionsinslaget, men moderaterna talar inte om hur man skall utforma gäldränteavdraget för ägandet av den egna lägenheten. Det måste innebära inte bara att man återgår till den gamla orättvisan som vi med 1974 års riksdagsbeslut försökte eliminera, utan det betyder att man går till en ännu hårdare marknad, där de som bygger ett eget hem kommer att bo billigare ju dyrare huset är, ju större lån de har, ju högre räntor de betalar och ju högre inkomster de har — bo billigare på samhällets bekostnad. De andra får finna sig i att betala vad fastighetsägarna vill ta ut av dem. Det är en underlig framtidsvision vi kommer att få se förverkligad om herr Danells yrkanden här vinner riksdagens bifall — vilket de naturligtvis inte kommer att göra. Vidare berörde herr Danell — litet ”svinaktigt” skulle jag vilja säga — några bilder, bl.a. ur en artikel av Gunnel Färm i ”Morgonbris”, en artikel som jag har läst med stort intresse och som herr Danell borde läsa och inte bara ägna sig åt bilder.

Det är detta artikeln illustrerar och som alltså avses med råttfällan. Jag tror att det hade varit värdefullare om herr Danell hade citerat artikelns innehåll och inte bara ägnat sig åt bildstudier. Herr Danell talar om krångliga låneregler. Visst finns det sådana, men jag hade nästan trott att vi inte skulle höra någonting om det i år, eftersom herr Danell var med om att i den här kammaren fatta ett beslut som slår alla rekord i krånglighet och som innebär krångel inte bara för dem som bygger och förvaltar husen utan framför allt för dem som skall bo i husen. Jag avser bestämmelserna om mätning av varmvattenförbrukning inom ett hus, som bara kan ske genom flödesmätning med hjälp av instrument som ännu inte är bra utformade. Man har heller ännu inte diskuterat hur man skall klara debiteringen på varje enskild hyresgäst. Det är lätt att se framför sig vilka tvister det kommer att bli mellan hyresgäster och fastighetsägare om det belopp som skall belasta var och en när man skall dela på kostnaderna för varmvattenförbrukningen — det heter så, men i realiteten blir det hela vattenförbrukningen. Ni, på borgerligt håll har här av någon speciell och egendomlig anledning enat er om detta, och jag räknade inte med att någon som var med om att fatta det beslutet skulle tala om byggkrångel. Vill herr Danell ha en deklaration kan han få den: Personligen har jag den meningen —- och jag vet att det är den meningen som styr det politiska handlandet i det parti jag tillhör — att regler och bestämmelser är till för ett speciellt ändamåls skull. Om man måste styra vissa krafter i samhället i en viss riktning inför man regler och bestämmelser. När det inte behövs tar man bort dem. Om herr Danell har lyssnat till diskussionen i utskottet och i kammaren vet han att vi nu har sagt att vi tror att man snart kan slopa de lånebestämmelser som går under beteckningen lånetaket, därför att konkurrensen på byggnadsmarknaden ger tillräcklig garanti för ett byggande till lägsta möjliga pris; de bestämmelserna var ju en garanti för att inte samhällets pengar skulle utlånas till dyra hus. Det lånesystemet har naturligtvis irriterat många när det har varit i funktion. Men vi är beredda att ta bort det. Det har överlevt sig självt, och det måste finnas smidigare vägar att klara dithörande problem. Det skulle vara intressant att utveckla de markfrågor som herr Danell tar upp, men vi kanske får andra tillfällen till diskussioner. Markfrågan dyker upp på många områden under riksdagsbehandlingen av olika ärenden. Jag vill notera en liten lustighet när det gäller moderaternas relation till kreditmarknaden. De har alltid varit arga för att bostadslångivningen har varit prioriterad. Det ständiga temat har varit att den skall ut i konkurrens med annan långivning. Men plötsligt lägger man sig vinn om en ökad prioritering av bostadslångivningen. Vad gäller det då? Det gäller inte tillförseln av pengar till bostadsmarknaden för byggande av nya och bättre lägenheter, utan avsikten är att pengarna skall användas för att köpa och sälja gamla kåkar. Därvidlag vill man prioritera finansieringen av fastighetsköp — för att öka omsättningen på på fastighetsmarknaden. Jag tycker att det är rätt betecknande. Bostadsrätt är ett nyvunnet intresse för moderaterna. När man talar om den döljer man den egentliga avsikten — som herr Strömberg i Botkyrka talade om och som man motionerat om — nämligen att främja det enskilda ägandet av lägenheter i flerfamiljshus. Man talar i stället om bostadsrätt, som väl har större social status. Vi socialdemokrater, centerpartisterna, folkpartisterna och kommunisterna tillsammans är engagerade för att bostadsrättsföreningar skall kunna bildas så långt människor vill. Vi tycker att lägenhet med bostadsrätt är en bra bostadsform. Jag är själv bostadskooperatör, och det är herr Danell också, såvitt jag vet —- även om han kanske är nödd och tvungen därtill medan jag är det av övertygelse. Lägenhet med bostadsrätt är en bostadsform som passar mig, men den passar inte alla. Vi har i det här huset fattat beslut som på många områden gynnar bostadsrätten. 1 96 av insatsen behöver bara betalas i dag. Det är alltså fritt fram för praktiskt taget alla att vara med i en bostadsrättsförening. Vi har skapat nya möjligheter när det gäller lån för att överta tidigare statligt belånade hus. Nu öppnas möjligheten, genom ingångsvärdebelåning, till bostadsrättsbildningar i det äldre beståndet. Men moderaterna vill förändra insatsen från 1 96 till 5 96. Sedan skryter ni om att det är ni som vill gynna bostadsrättshavarna, när ni vill försämra lånevillkoren för dem. Jag tror att det vore bra om man tänkte litet mer på sambandet mellan tidigare ståndpunkter, som alltjämt kvarstår i reservationerna, och de nya påfunden och nya modeorden. Herr Strömberg i Botkyrka är rejält kluven i två delar i den här frågan. Han talade om bekymren i kommuner med sociala problem i sina bostadsområden, med tomma lägenheter och andra bekymmer, och jag instämmer där helt i hans beskrivning, som var mycket förnämlig. Den var bra som polemik mot herr Danell, och jag behöver inte tillägga någonting till den. Ta t.ex. det förhållandet att man i 20 96 av landets lägenheter placerar 100 96 av de sociala problemfallen, eftersom de privata fastighetsägarna inte tar emot dem. Herr Strömbergs bild av hur det ser ut i detta avseende var talande nog. Herr Strömberg tog vidare upp tvisten om ett hyreshus i Stockholm och ville ha svar på en fråga. Sådana svar får väl lämnas i Stockholms stadshus. Visserligen har man i Stockholms stadshus pretentioner på att tala rikspolitik och lånar termer från denna, men inte skall vi väl föra in Stockholms kommunalpolitik i diskussionen här? Jag tror att vi skall betacka oss för det. Det är kanske en göteborgsk synpunkt, men jag tror att den har värde rent allmänt. När det gäller bostadsbyggandet, speciellt i vad avser flerfamiljshusen, kan inte det kortsiktiga intresset och den enskilda hyresgästens önskemål just i dag få styra produktionen. De kan inte heller styra omvandlingen av samhället. Det måste vara mera översiktliga och långsiktiga bedömningar — kåkarna skall stå i 60-70 år — som avgör hur bostäderna skall fungera exempelvis i en saneringsplan, inte de kortsiktiga intressena. Det går inte att låta de enskilda individernas syn på bostaden styra vad som sker i samhället. Man ianspråktar ju inte bara egna resurser utan även alla andras för vägar, vatten, avlopp, kommunikationer, skolor och social service. De avvägningarna skall ske på samhällsnivå. Individen ställer anspråk på kollektivet, och det måste säga hur resurserna får användas. Detta gör att jag inte vill lägga mig i den frågeställning som uppstått beträffande ett hus på en speciell gata i Stockholm — den må man lösa i Stockholms stadshus. Principiellt måste ombyggnaden av ett samhälle ske med längre perspektiv än den enskilde hyresgästens. Denne bor ofta kvar i bara fem, sex eller sju år, och sedan flyttar det in nya personer. Om samhället har intresse av att ge medborgarna bättre kollektiv service, måste det också ha möjligheter att påverka hur denna ombyggnad skall ske. Vad sedan gäller lånegränserna har herr Strömberg ensam — jag räknar nu inte med moderaterna — återfallit till gamla värderingar av konkurrensen och byggnadsnäringsintressena, medan centern varit konsekvent och hoppat av från detta resonemang i år. Folkpartiet säger att de lånevillkor som i dag gäller inte är bra. Det kan ju sägas att det gamla paritetslånet i och för sig innebar besvärligheter för en privat fastighetsägare. Det kunde, som det heter på fackspråket, bli en negativ förräntning, vilket naturligtvis var besvärande. På sikt blev det ändå en mycket fin förräntning — att äga fastigheter exempelvis i innerstaden vet vi sedan gammalt är en säker placering. De privata vill bygga mer på nuvarande villkor. De är i Stockholm förargade över att de inte får bygga mera. De klagar över att de har fått för liten kvot, inte därför att det är dåliga låneregler utan därför att de tycker att lånereglerna är bra. Jag tycker att herr Strömberg skulle vara litet försiktig med injektionerna från Byggnadsentreprenörföreningen. Vad gäller ingångsvärdebelåningen är det samma sak. Där pekade herr Strömberg fortfarande på kapitalägaroch fastighetsägarintressen och sade att de inte behandlas rättvist i denna låneform genom att de måste betala en annan ränta än andra. Han anför i sammanhanget försäkringsbolagen som exempel. På den punkten är det en felaktighet i reservationen. Det är inget som hindrar att försäkringsbolagen tillämpar precis samma metod som en enskild fastighetsägare kan göra. Nu väljer de andra vägar, efter som de bedömer sig vara mera betjänta av det. Det råder på denna punkt klar enighet mellan vpk, centern och oss om att man skall acceptera denna skillnad, och vi har också gjort det i andra sammanhang, t.ex. när det gäller enskilt ägda småhus, hyresbostäder och bostadsrättslägenheter. Det vore intressant att höra om det nu har inträffat något slags sinnesförändring hos herr Strömberg i Botkyrka — eller kanske det är i folkpartiet; det får vi väl se så småningom — som gör att han nu vill vara med om att ändra på skattereglerna för dem som äger småhus. Vi är ju överens om att de nuvarande reglerna gynnar småhusägarna. Det var vi överens om för två år sedan, och det är vi alltjämt överens om. Därför måste vi också ha olika räntesatser för olika typer av husägande. Det borde vara konsekvensen. Och det är kanske det som herr Strömberg är ute efter — alltså att se till att vi får litet bättre regler för gäldränteavdragen, så att det den vägen skapas bättre likställighet mellan dem som bor i småhus och de människor som bor med bostadsrätt i hyreshus. Det vore som sagt intressant att få höra det, för det blir konsekvensen av herr Strömbergs resonemang. Jag vill då också försäkra —- liksom utskottets ordförande gjorde — att vi inom civilutskottet är mycket angelägna om att de defekter som finns på bostadsområdet här i landet när det gäller beskattningsreglerna för dem som äger eller förvaltar bostadshus snabbt borde försvinna. Det är skönt att veta att det på den punkten finns ett brett underlag för vår uppfattning här i huset. Sedan sade herr Claeson att vi socialdemokrater inte vill stoppa de fula kapitalistintressena på bostadsmarknaden och att vi inte håller de fria krafterna på marknaden i schack. Men det är ju omvittnat, bl.a. i dagens debatt, att det är få områden där samhället griper in så kraftigt som när det gäller produktion och förvaltning av bostäder. Där har samhället gjort stora insatser för att hålla igen de fria marknadskrafterna, t.ex. med den statliga långivningen och med den kontroll av priserna vid upphandling av fastigheter som vi nu har men som inte fanns förr. Då var det helt andra ting som bestämde priset på en fastighet. I dag hålls det priset efter. På entreprenöroch kapitalsidan gnyr man och gnäller för den styrningen. Man har nämligen nu i de allmännyttiga och kooperativa företagen mycket kritiska köpare till de hus som byggs. Hela markpolitiken är också full av regler för att hejda spekulation. Pressen på räntan har jag tidigare nämnt. De som lånar ut pengar, dvs. både enskilda och statliga banker, tvingas att föra över pengar till av andra bestämda räntor på bostadsområdet. Jag tror därför man kan säga att det är få områden där samhället griper in så hårt som just här. Vidare förde herr Claeson det sedvanliga resonemanget om de höga hyrorna, och det är naturligtvis någonting som man kan tala om utan att riskera att bli emotsagd. De flesta tycker ju att höga hyror finns överallt. Liksom skatterna är hyrorna alltid för höga. Och herr Claeson vill införa hyresstopp, eftersom han tycker att hyrorna nu är för höga. Jag skall villigt erkänna att han inte är ensam om det. Många människor i min allra närmaste omgivning för samma generella resonemang, att hyrorna är så höga. Men de är inte höga. Ett pris kan bara vara högt ställt i relation till något annat. Hyresnivån i vårt land i dag, sett historiskt eller sett mot andra priser eller sett mot vår omgivning, är inte hög — tack vare att samhället har gripit in på hyresmarknaden. Om vi skall införa hyresstopp, så måste vi börja med att införa stopp på alla de tjänster som bostadsföretagens ägare i dag får betala. Priset på kapitalet hålls nere tack vare samhällets medverkan, men driftsidan består av tjänster som företagen köper, och där råder det inget prisstopp. Införs det prisstopp där, så blir det automatiskt prisstopp även på hyrorna. Jag tror det vore olyckligt att stoppa så att säga bara i ena änden; det skulle få effekter som ingen av oss önskar. Samhället sätter in 4 miljarder på bostadssidan, hälften till räntekostnaderna och hälften till bidragskostnaderna. Och jag blev mycket ledsen när jag hörde herr Claeson driva det djupt reaktionära resonemanget att var och en skall kunna bo i en lägenhet efter sitt behov och utan att vara hänvisad till bostadsbidrag. Det är en fullständigt omöjlig tanke att bygga hus här i landet till ett pris som medger att den lägste inkomsttagaren med den stora familjen skall kunna bo efter sitt behov och utan hyresbidrag. Vilken hyra skulle han få då, för att den skulle vara skälig? Den enkla matematiken kanske ändå herr Claeson kan begripa. Det är en praktisk omöjlighet. Vi kan av olika skäl försöka hålla hyresnivån nere, men vi måste alltid ge bidrag till de betalningssvaga människorna, som samtidigt har behov av en speciellt stor bostad. Det resonemanget är djupt reaktionärt, och jag hoppas att i fortsättningen slippa få höra det från herr Claesons sida. Till sist bara några små kommentarer — jag har glömt att titta på klockan, men jag förmodar att jag redan överskridit den tid som jag antecknat mig för. Bostadsförmedlingen är också en sak som har passerats av utvecklingen. Om bostadsförmedlingen inte har anvisningsrätt, är den en mycket besvärlig apparat.

Om bostadsförmedlingarna får en sådan anvisningsrätt kommer den att kunna placera de bostadssökande i vilket bostadsområde som helst, oberoende av de bostadssökandes sociala belastning. Alla människor i Sverige skall ha rätt att bo hyggligt, oavsett vilka effekter det har i andras ögon. Jag tror alltså att bostadsförmedlingen med dess byråkratiska administration är ett passerat skede och att den i fortsättningen inte kan vara till någon större glädje. Med en anvisningsrätt skulle man emellertid få möjlighet att ge boendet ett annat innehåll än vad det har i dag. När det gäller ett ökat hyresgästinflytande är jag personligen starkt engagerad. Jag tror på ett ökat hyresgästinflytande, när det blir uppenbart för de boende vad det betyder och vad det kan ge för resultat ifall de får vara med och bestämma om sin närmaste omgivning. Men det skall inte komma som ett påbud uppifrån, utan det måste komma från hyresgästerna själva. Ett ökat hyresgästinflytande skall växa fram genom diskussioner mellan hyresgästerna och deras organisationer å ena sidan och fastighetsägarna och deras organisationer å andra sidan. Det pågår nu en sådan diskussion och konkreta experiment, som jag tror på. På den här punkten tror jag inte på statlig styrning. Det gäller här de enskilda människornas vilja att vara med och ta på sig det ansvar som blir följden av att man tar över en del av beslutanderätten och förvaltningen. Jag kan sedan instämma i vartenda ord som herr Claeson sade med anledning av sitt särskilda yttrande beträffande det som går under beteckningen särskilda hyresrabatter. Allt det herr Claeson sade var sådant som jag själv skulle kunna säga. Det är alltså inte någon större skillnad mellan det särskilda yttrandet och utskottets ställningstagande.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
Herr talman! Jag hoppas att utskottets vice ordförande med det stora inflytande som jag vet att han har när det gäller bostadsfrågorna verkligen kommer att påskynda de åtgärder som behövs för att vi skall få en utveckling mot en bättre boendemiljö och en utveckling som gör det möjligt för bostadsföretagen och kommunerna att få råd att utnyttja dessa 50 9». Det behövs erfarenheter, säger herr vice ordföranden. Visst är det bra med erfarenheter, men vi får inte vänta på erfarenheterna så länge att miljöerna förslummas ännu mer. Behoven är alltför stora för att vi skall ha råd att vänta. De människor som bor i nedslitna och undermåliga miljöer känner ingen vi-anda, utan de önskar ofta flytta därifrån. Jag tror därvidlag på dessa miljöpengar. Vi måste emellertid eftersträva att de boende själva får ett avgörande inflytande över hur dessa pengar används. Om det blir fallet, kommer vi också att skapa den här vi-andan, som är så utomordentligt viktig i bostadsområdena. Jag bör väl inte här göra reklam för områden där man har lyckats bra. Annars skulle jag gärna vilja göra det. Det finns ett par fastigheter i närheten av det hus där jag bor när jag vistas här i staden, där man verkligen har lyckats bra. Hyresgästerna fick själva förfoga över pengarna — det var pengar från det gamla socialstyrelseanslaget — och jag tycker att de nästan har åstadkommit underverk. Herr talman! Jag hoppas på en vidareutveckling, och jag hoppas att det skall bli lättare för kommuner och bostadsrättsföretag att i framtiden förbättra boendemiljön.

Herr talman! Herr Bergman i Göteborg beskriver med förtjusning hur ensamma moderaterna är i bostadspolitiken. Det beror enligt hans uppfattning på att vi inte accepterar tanken på att bostaden är en social rättighet. Detta hör vi varje år, och det hade väl känts konstigt om man inte hade fått höra det nu. Ja, visst är vi ensamma här i flera av de, som vi uppfattar det, principella frågorna i bostadspolitiken. Men när vi ser hur bostadsoch markpolitik bedrivs ute i landet, finner vi att man där har en klar uppdelning - och det tycker jag är det viktigaste - mellan en icke-socialistisk och en socialistisk politik. Det är ju där vi ser att man i de borgerliga kommunerna gör mer än vad som görs i socialistiska kommuner — att man gör allt vad man kan för att följa efterfrågan, att man försöker ha variation i byggandet och att man på det sättet skapar bättre miljö, etc. Det tycker jag är värdefullt. Att man kräver just detta att det skall byggas som folk vill bo, att man vill uppnå den miljö som folk eftersträvar, att man vill få en konkurrens i byggandet, det kan vi kalla vad vi vill. Men att kalla det för en icke-social bostadspolitik och därmed påstå att man är ute efter att tillgodose intressena för en liten grupp, som inte skulle vara bostadskonsumenter, det är helt verklighetsfrämmande. Herr talman! Sedan har vi diskussionen om subventionerna. Vår politik i fråga om finansieringssystemet innebär inte i en enda lägenhet som i dag finns, att hyran kommer att bli högre än enligt det system som vi har i dag. Vi vet att socialdemokraterna i sin valhandbok och i andra publikationer klart skriver att moderaterna höjer hyrorna och att de t.o.m. i vissa fall vill fördubbla dem. Det är självfallet lögn. Vilket parti skulle ens taktiskt sett kunna gå ut med ett sådant vanvettigt krav? Man säger i Vår Bostad att vi är ute för att höja hyrorna med 500 kr. per lägenhet. Eftersom vi faktiskt har ungefär 2 miljoner lägenheter i landet, skulle det innebära att subventionerna skulle uppgå till ca 12 miljarder i dag, och det gör de som bekant inte. Hela den här debatten har kommit snett. Det är beklagligt att man inte skall kunna föra en principiell bostadspolitisk debatt utan att behöva hamna så fel. Vi driver alltså frågan om att försöka uppnå bättre konkurrens genom att man skall se vad bostäderna kostar. Men detta skall också ses i samband med den skattepolitik som vi bedriver — att på lång sikt dra ned skatterna och kunna avveckla några av de subventioner som vi nu har. Herr talman! Det citat jag har anfört ur tidningen Morgonbris, socialdemokraternas kvinnoförbunds tidning, och de bilder jag har visat, ger en klar antydan om vad denna tidning innehåller. Där säger t.o.m. bostadsministern att det helt enkelt är nödvändigt att byggga tätare — färre småhus, flera flerfamiljshus. Det har ingenting med att följa efterfrågan att göra.
Herr talman! Herr Bergman i Göteborg väljer nu taktiken att i repliker gentemot mig tala om någonting helt annat än det jag har talat om. Herr Bergman vill inte föra in Stockholms kommunalpolitik i debatten. Jo, Stockholms kommunalpolitik hör i fråga om Tomtebogatan hemma här, eftersom Stockholm är Sveriges största kommun. Den är styrd av socialdemokrater och vpk. Här har man använt förköpslagen i stadshuset på ett sådant sätt att man hindrat hyresgäster från att bilda bostadsrättsförening i den fastighet där de bor. Då hör detta hemma här, och då måste man fråga om även den socialdemokratiska riksdagsgruppen och vpk:s riksdagsgrupp är inne på att man på detta sätt skall beskära hyresgästernas möjligheter att få inflytande över sin bostad. Herr Bergman vill inte heller tala om orättvisan med räntebidragen. Även här talar herr Bergman om någonting annat. Jag förstår herr Bergman. Det måste kännas litet genant för herr Bergman att försvara ett system som gynnar privatpersoner med 80 96 i marginalskatt. Men det är den situationen som vi har fått eller hotas av att få. Jag vill ha ett system där både allmännyttiga, kooperativa och enskilda företag kan konkurrera på något så när lika villkor, men jag är inte intresserad av att hjälpa personer med höga inkomster att få lägre skatter genom att de sanerar fastigheter här i Stockholm. Det är emellertid detta herr Bergman i sak pläderar för när han håller fast vid förslaget i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Herr Bergman sade beträffande den aktuella fastigheten vid Tomtebogatan att den diskussionen hör hemma i Stockholms kommunfullmäktige. Jag delar väl herr Bergmans uppfattning om det, men jag vill ändå tillägga att när vpk stöder det ifrågavarande förköpet, så gör vi det utifrån principer som vi har redovisat tidigare när det gäller hyresgästernas inflytande på saneringars omfattning osv. Vi gör det också därför att vi principiellt är motståndare till privata bostadsrättsföreningar liksom till spekulation med bostäder över huvud taget.

Vidare sade herr Bergman att det är få områden där samhället har gripit in så kraftigt som på bostadsmarknaden. Då vill jag säga att tyvärr har samhället och regeringen ingripit alltför litet mot de spekulations och vinstintressen som finns på olika områden inom vårt samhälle. De ingrepp eller försök till ingrepp som gjorts i olika hänseenden då det gäller bostadsmarknaden betraktar jag som helt otillräckliga. Så länge man inte har gjort slut på vinstoch profitintressena — dvs. på förhållandet att det skall tjänas grova pengar på att folk måste ha någonstans att bo — kvarstår den kritik som jag riktar mot regeringen. Herr Bergman säger också att hyrorna är inte höga — sedda historiskt och sedda mot sin omgivning, tror jag att han uttryckte det. Jag skulle då vilja säga: Fråga hyresgästerna! Fråga vad de tycker om den hyreshöjning som de har fått under de senaste åren. Som jag sade i mitt anförande har det blivit väldigt kraftiga höjningar.
Herr talman! Det som fru Olsson i Hölö sade har jag ingen anledning att polemisera mot nu heller. Jag hoppas att vi tillsammans i civilutskottet kan verka för förändringar på de områden där vi har ett gemensamt intresse att få förändringar till stånd. Vi bör väl tillsammans kunna utgöra en kraft härvidlag. Herr Danell känner sig ensam här — det har han klart dokumenterat — men han anser att han har folk bakom sig ute i samhället. Han åberopar det gamla vanliga stödet från de av Skånska Cementgjuteriet styrda SIFO undersökningarna. Dessa undersökningar syftar ju till att understödja Skånska Cementgjuteriets intresse av att exploatera småhus och sälja husen direkt till dem som skall bo i husen. Moderaterna vill inte att man skall bygga som folk önskar bo, utan de vill att det skall byggas enligt byggmästarnas önskemål och på ett sätt som gör att dessa tjänar de största pengarna. Det har alldeles tydligt klarlagts att när flerfamiljshusmarknaden inte var intressant längre, så gav man sig på småhusmarknaden, framför allt där de kunde byggas på egen mark. Därav förklaringen till en rad av den senaste tidens ingripanden. Sedan säger herr Danell att ingen kommer att få högre hyra på grund av moderaternas förslag. Hur skall ni kunna sänka skatten som ni skryter om i valpropagandan, om ni inte skall höja hyrorna genom att ta bort subventionerna? Formellt kan det gå så till att ni inte höjer hyran i dag, men i morgon måste den höjas. När, frågar jag då, kommer hyreshöjningen som betingas av att subventionerna slopas och som gör att skatterna skall kunna sänkas? Cirkeln kan inte slutas, herr Danell. Det håller inte att argumentera på det sättet. Inget parti, hur taktiskt det än är, kan lyckas i försöken att ljuga ihop de här två sakerna. Till herr Strömberg vill jag bara säga följande. Såvitt jag förstår av det jag läst i tidningarna, finns det inte något parti i Stockholms kommun som vill förhindra dem som bor på Tomtebogatan att bilda en bostadsrättsförening. Vad tvisten har gällt är huruvida ombyggnaden skall ske på det ena eller det andra sättet. Där måste kommunen ha överhöghet. Jag ser nu att tiden går ut, varför jag avstår från det fortsatta polemiserandet.

Herr talman! Jag känner mig som sagt inte ensam, herr Bergman. Tror herr Bergman att det bara är Skånska Cementgjuteriet som vill bygga småhus och hittar på att folk vill bo så, begriper jag varför den här diskussionen ter sig så overklig. Det finns mängder av undersökningar att ösa ur, där folk talar om hur de vill bo. Ibland är det 86, 82 eller kanske 75 96 som talar om att de vill bo på marken i ett eget hem. Det är fullständigt klart vad folk vill ha. Det kan inte råda något tvivel om vad folkviljan egentligen står för, när man tittar på alla dem som i dag köar efter ett eget hem. Jag tror att det är oerhört allvarligt att driva en sådan politik som herr Bergman gör. Det gäller även det socialdemokratiska kvinnoförbundet i sitt material och den socialdmeokratiska fackliga rörelsen i många olika sammanhang. Det är ett hån mot alla de människor som sparar och driver på för att kunna få den bostad eller det hem de vill ha. Det är en social eller låt oss kalla det en mänsklig rättighet i vårt samhälle att få bo som man vill och som man tror sig ha råd till. Det är det som är det viktiga. Sedan säger herr Bergman att moderaterna står och ljuger ihop sina alternativ. Det är klart att med en bred riksdagsmajoritet bakom sig kan man hoppas på att om man säger sådana saker tillräckligt många gånger så kanske folk börjar tro det. Men vi har en princip. Vi driver en politik som går ut på ett lågskattesamhälle. Herr Bergmans parti driver en politik om ett högskattesamhälle. Vi tror att vår skattepolitik går att förena med att i nyproduktionen framöver kunna dra ner subventionerna till våra bostäder. Detta gäller inte alla de grupper jag tidigare talade om och inte heller de många åtgärder som krävs för att verkligen se till att alla får den bostad de är berättigade till. Detta är inga lögner, och vi menar att ekvationen går ihop. Det viktiga är — till skillnad mot vad som skrivs i socialdemokratisk valpropaganda — att inte höja några hyror i det nuvarande beståndet utan att på sikt driva ner subventionerna för att folk skall se vad det kostar att bo. Betecknande för socialdemokraternas syn på bostadspolitiken är den debatt som fördes på deras partikongress och som vi sedan har kunnat läsa om. Där fördes hårda debatter huruvida bostadspolitiken skulle följa människornas ”behov” eller ”önskemål”. Behov är vad myndigheter och politiker hittar på, önskemål är vad folk vill ha. Dess värre vann, efter vad jag har förstått, uppfattningen att bygga efter behov. Jag tycker att det är förfärande för alla de människor som gör allt vad de kan för att få sin självklara rättighet, nämligen att få den bostad de vill ha.
Herr talman! Låt mig säga till herr Bergman: Fastigheten på Tomtebogatan har i dag 48 lägenheter. Hyresgästerna vill sanera så att det blir 41. Kommunen vill ha 32. För denna skillnad på 9 lägenheter är ni beredda att ta ifrån hyresgästerna alla möjligheter att själva ordna sina förhållanden och ha inflytande över sin boendemiljö. Herr Bergman undvek nogsamt att i sin replik — låt vara att det nu var av tidsskäl — svara på frågan, varför han vill konstruera ett system för sanering så att det gynnar privata fastighetsägare med höga inkomster och 80 96 i marginalskatt, vilka kan utnyttja stora avdrag för att få lägre skatter. Man konstruerar samtidigt systemet så att de enskilda företag med stort kunnande och stor erfarenhet som skulle kunna bidra till den välbehövliga saneringen här i Stockholm slås ut och inte får vara med. Varför?

Herr talman! En statlig bostadsbank, som skulle kunna svara för totalfinansiering av bostadsbyggandet genom inrättandet av enhetslån, är en angelägen sak. Genom statliga enhetslån skulle byggnadskreditiven med sina höga räntor bli obehövliga liksom systemet med olika lån i olika kreditinrättningar. Ryckigheten i kreditgivningen skulle kunna avskaffas. Det nuvarande systemet för bostadsbyggandets kreditförsörjning är en kvarleva från det renodlade spekulationsbyggandets tid, då den färdiga produkten i de flesta fall överläts till hugade spekulanter-fastighetsägare, som i samma ögonblick de förvärvade fastigheterna lyfte av de dyrare byggnadskreditiven och placerade dessa i nya långfristiga lån. Ansvaret för bostadsproduktionen låg helt i händerna på privata intressen, och uppsplittringen i små enskilda projekt hade sin motsvarighet i finansieringen, där många små banker och kreditinstitut svarade för det behövliga kapitalet. Dagens situation är annorlunda. De s.k. risker som dåtidens spekulationsbyggare ansåg sig ta med hänsyn till osäkerheten att få sälja huset när det var färdigbyggt finns icke i dag. I dag är samhället ansvarigt för bostadsförsörjningen främst genom den statliga långivningen och genom att kommunerna har att svara för den kommunala planeringen. Det förhållandet att samhället är ansvarigt för bostadsförsörjningen återspeglas dock icke i kreditförsörjningen. Kritiken mot det nuvarande kreditsystemet gäller såväl erhållande av byggnadskreditiv som de senare avlyften. Vidare måste man så småningom omplacera lånen i form av bottenoch sekundärlån, vilka söks varj för sig i skilda kreditinstitut — en ordning som i dag saknar en rimlig motivering och också medför onödiga ränteutgifter för låntagarna, dvs. kostnader som i sista hand får betalas av hyresgästerna-bostadskonsumenterna. Frågan om en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet är ingen ny fråga. Redan i början av 1940-talet, då bostadsbyggandet låg på en bottennivå, diskuterades frågan i regeringen i syfte att trygga en byggnation av den omfattning som statsmakterna ansåg möjlig. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år väckt motioner med förslag om en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet, förslagsvis genom inrättandet av en statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank. Dessa motioner har dock avvisats av riksdagens majoritet, även om vi under senare år kan konstatera att man i ord sagt sig vara överens i de skrivningar som förekommit i utskottsbetänkandena.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 Statsmakternas beslut om bostadsbyggandet kunde följas i praktiken. Vänsterpartiet kommunisterna delar inte regeringens tilltro till möjligheterna att via överenskommelser med privatbankerna uppnå en tillfredsställande lösning på problemen om bostadsbyggandets finansiering. Vi är i stället för en övergång till statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar genom en statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank som tillhandahåller kapital till låg och fast ränta.

Ett genomförande av detta förslag skulle på ett avgörande sätt bidra till att nedbringa byggnadskostnaderna och kapitalkostnaderna och därigenom åstadkomma lägre hyror i framför allt nyproduktionen. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5 b vid civilutskottets betänkande nr 22. De förbättringar som under senare år genomförts då det gäller kommunernas möjligheter att tillgodose sina markbehov har inte löst frågan om kommunernas möjligheter att bedriva en aktiv markpolitik och tränga tillbaka privatbyggmästare, byggmaterialproducenter och med dem lierade bankintressen. 1975 års vårriksdag fattade beträffande markförvärvslånen beslut som innebar en klar försämring av kommunernas möjligheter att fullfölja intentionerna med markvillkoret. Beslutet om en förkortning av amorteringstiden för lånen från tio till sju år har avsevärt försvårat för många kommuner att satsa på en utbyggnad av markreserver, saneringsverksamhet, samhällsplanering och plangenomförande. Lånevillkoren bör därför nu förändras så att amorteringstiden ökas från sju till femton år, och den amorteringsfria tiden bör förlängas från två till fem år. Införandet av markvillkoret bör kunna medföra att storleken av markreserven kan minskas något, och kommunen har genom markvillkoret större möjligheter att åstadkomma en önskad markfördelning. Markvillkoret ger emellertid inte kommunen ökade möjligheter att besluta om att en investering skall göras, om man inte förfogar över marken. Därför kommer det alltid att kvarstå ett behov av att kommunerna förvärvar mark. Tillämpningsområdet för markförvärvslångivningen borde utvidgas beträffande ändamålsbestämningen för saneringsfastigheter så att begränsningen till bostadsändamål endast kommer att avse sådan fast egendom som behöver rustas upp. Det skulle innebära att samma regler i detta avseende skulle komma att gälla som för fastigheter i exploateringsområden. Med en sådan ändring skulle kommunernas möjligheter att klara större saneringsobjekt öka, även om den framtida användningen inte omedelbart kan fastställas för ett markområde i dess helhet. De lånemedel som står till förfogande föreslås i budgetpropositionen ökas med 25 milj.kr. till 175 milj.kr.

Herr talman! Knappast något annat land kan uppvisa en så snabb och bred utveckling av bostadsstandarden som vårt. Vi ligger i internationell topp när det gäller nybyggnad, bostadsutrymme, lägenheternas standard samt sanitär utrustning osv. Våra hyror tål också mycket väl att jämföras internationellt. Vår bostadspolitik har under årtionden varit inriktad på att komma till rätta med bostadsbristen. I dag har en och annan kommun ett överskott på bostäder. Glädjande nog synes vi vara i en period där antalet lediga lägenheter har kunnat pressas ner — låt vara i en alltför långsam takt — men överskottet minskar i alla fall. Andra problem har uppstått, bl.a. segregation, dvs. uppdelning av de boende efter sociala, ekonomiska och åldersmässiga linjer. I viss mån träder en dålig allmän boendemiljö fram i åtskilliga äldre bostadsområden, men inte enbart i områden med flerfamiljshus utan också i småhusområden. Ett annat problem som tyvärr har förstärkts under senare år är de långa avstånden till service och arbetsplats från många bostadsområden —- inte minst gäller det de under senare år byggda småhusen i förtätade bostadsmiljöer. Trångboddheten har minskat. Detta kan vi med glädje konstatera. Under de senaste åren har småhusbyggandet stått i centrum. Det är för många en bra boendeform. För andra är hyreshusboende bättre. Herr Danell talade sig mycket varm för småhusbyggandet, som i sig självt kan vara rätt varierande vad gäller storlek. Men han hade inte ett enda gott ord att säga om dem som bor och vill bo i flerfamiljshus. Personligen skulle jag inte kunna tänka mig att bo i ett småhusområde. Jag tycker flerfamiljshuset har alla positiva fördelar och ytterst få nackdelar. Men vi har en utveckling f. n. där nyproduktionen av hyreshus varit alltför begränsad. Detta hämmar naturligtvis alla de människor som efterfrågar denna boendeform, och det hämmar framför allt utvecklingsarbetet. En utveckling i miljö och standard av flerfamiljshusen är nödvändig för att ge alternativ till den samhällsbyggnad vf i dag upplever med en omfattande småhusproduktion. I annat fall kan vi riskera att våra möjligheter till ett samhällsbyggande till stöd för de stora samhällsgrupper som har dessa önskemål och behov inte uppfylls. Jag har svårt att tänka mig en samhällsutbyggnad i framtiden utan flerfamiljshus, som ger möjlighet till bra service, god bostad, goda kommunikationer, närhet till arbete och gemenskap och tillgång till olika lägenhetstyper — stora som små. Det finns en stelbenthet som vidlåder vårt statliga lånesystem och som, åtminstone på sikt, kan verka hämmande på utvecklingen av flerfamiljshusboendet. Framtidens hyreshus måste få del av småhusets kvaliteter, t.ex. småhusets uterum och dess friare planlösning. Därmed kombineras detta med flerfamiljshusets större bekvämlighet och chans till bättre service. I dag är en sådan utveckling glädjande nog på gång — personligen har jag kunnat följa ett projekt från första idéskissen fram till i dag färdiga bygghandlingar. Jag vet att det finns många människor som anmält sitt intresse för projekt av den typen. Det här huset har t.ex. en terrass för varje lägenhet med en yta av 26 m', dvs. större än ett ordinärt vardagsrum. I markvåningen finns i varje hus utrymmen för tvättstuga, förråd, hobbyrum, bastu och gillestuga. Ett stort utrymme lämnas oinrett för att de som flyttar in själva skall kunna inreda det. Men ekonomiska medel för detta finns avsatta och ingår sålunda i kostnaden för objektet. De speciella kvaliteter som finns i de här husen innebär att produktionskostnaderna inte ryms under det lånetak som gäller för belåning av traditionellt utformade flerfamiljshus. Länsbostadsnämnd och bostadsstyrelse ansåg sig inte kunna godkänna att den här bostadsrättsföreningen fick statliga lån. Efter framställning har nu regeringen beslutat att statliga lån skall utgå. Projektet kan nu genomföras till — som jag hoppas — rimligare boendekostnader. I ett större bostadspolitiskt sammanhang kan alltså sådana här projekt på olika ställen i vårt land vara mycket betydelsefulla. Den stelbenthet som nu vidlåder det statliga lånesystemet kan verka hämmande på en utveckling av flerfamiljshusboendet. Genom att inte i större utsträckning ge lån till de verkliga kostnaderna i bostadsbyggandet motverkas också den av riksdagen fastlagda bostadssociala inriktningen för det statliga stödet. Hyrorna blir högre om man i stället för ett statligt lån med 3,9 96 ränta måste ta ett vanligt lån till kanske 17 96 ränta inkl. amortering. Men, som sagt, nu har utvecklingsprojektet kommit i gång. Insatt i ett större bostadspolitiskt perspektiv kan regeringens beslut visa sig innebära en vändpunkt i synen på flerfamiljshusboendet. Herr talman! Det har nästan blivit en tradition att i denna bostadspolitiska debatt argumentera och informera om problem i de kommuner som drabbats av ett stort överskott av lägenheter. Sin vana trogen kommer moderaterna med reservationer i de här frågorna. Argumenten är de gamla vanliga och anförs denna gång i reservationerna 12 och 13 — de gäller dels hyresförlustlånen, dels beslutandérätten i ärenden om eftergift. Man hävdar alltfort att de kommuner som drabbats av deras bostadsföretag inte vidtar kraftåtgärder för att lösa frågorna, utan i vetskap om de statliga stödåtgärder som finns endast låter allt rulla utan egentligt ansvar. Man hänvisar till sin partimotion, vars argumentering i själva sakfrågan inte berör orsakerna till att vissa orter har fått dessa problem. Man bara konstaterar att problemen finns och att de inte är lösta. Man tror uppenbarligen att man kan lösa dessa frågor med någon form av engångsinsats. Tänk om det vore så enkelt, herr talman! I civilutskottets betänkande argumenterar majoriteten med faktaunderlag. Man visar — som jag tidigare sagt — att det totala antalet ”outhyrda lägenheter” i landet glädjande nog har minskat under det senaste året, och detta ganska markant. Minskningen har naturligtvis skett i kommuner där arbetsmarknadssituationen varit relativt god och sålunda en befolkningsökning har kunnat ske. I kommuner där man inte har någon befolkningsökning och där man alltså har kvar dessa ”överskott” har naturligtvis utvecklingen inte varit lika positiv. I fjolårets debatt — när en likartad reservation också fanns — ägnade jag mig rätt utförligt åt att ge bakgrunden och orsakerna till att en kommun hamnade i denna överskottssituation. Jag hänvisar till den debatten och upprepar sålunda inte argumentationen, men den är alltfort likartad. Jag tycker att man gör det enkelt för sig när man påstår att kommunernas lättsinne är orsaken till problemet. Skulle de moderata tankegångarna vinna riksdagens öra, vad skulle det då betyda för en ort som t.ex. Hallstahammar där jag bor? Ja, hyresförlustlånen skulle vara tidsbegränsade och hyreseftergiftsmöjligheterna en saga blott. Det skulle innebära att kommunen ensam fick bära en mycket stor ekonomisk börda. Hallstahammar har redan satsat ca 10 milj.kr. på de outhyrda lägenheterna. De direkta bidragen var uppe i över 8 milj.kr., och vi är medvetna om att vi i den kommunala budgeten måste ha dessa stora belastningar åtminstone t.o.m. 1980. Vårt kommunala bostadsbolag har en låneskuld till kommunen på något över 4 milj.kr. För oss betyder hyresförlustlånen och möjligheten till eftergift och räntebefrielse oerhört mycket. Vi hoppas naturligtvis att låneoch eftergiftsstödet skall ändras i framtiden så att det statliga stödet helt får formen av bidrag. Vi tycker faktiskt att det kan vara en rimlig förhoppning. Vi vet att det bara finns en väg ur vårt dilemma, och den är att lösa bostadsproblemen genom ökad sysselsättning i kommunen eller i dess närhet. Det behövs en näringspolitik. Bostadssociala delegationen har besökt många kommuner och glädjande nog även vår. Den delar vår uppfattning att näringspolitiska medel måste till för att pressa ner överskottet till rimlig nivå. Naturligtvis är det också berättigat att satsa på bostadsmiljön. Den argumentation som den moderata reservationen anför ser vi såsom ett uttryck för cynism. Det går naturligtvis att argumentera med skadeglädje och säga: Problemen är era. Ni får själva lösa dem. De angår inte oss. Men så enkelt får man inte se på dessa samhällsfrågor. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till civilutskottets betänkande nr 22 i alla dess punkter.
Herr talman! I slutet av sitt anförande uppehöll sig herr Jadestig vid hyresförluståtgärder. Sedan åtgärder vidtogs av statsmakterna för att hjälpå de företag som uppenbarligen byggt fel och struntat i efterfrågan under senare år ökade — trots' att man visste om den allvarliga situationen — andelen tomma lägenheter i nyproduktionen flera år i rad, dock inte det senaste. Detta framgår av den statistik som finns i materialet från förra årets debatt. Det visar att man inte behandlade problemet med tillräckligt allvar. Man borde i stället ha gjort om sina planer och byggt enligt efterfrågan. Vi anser att det är dags att upphöra med hyresförlustlånen från halvårsskiftet. Eftergiftssystemet måste naturligtvis vara kvar för att övergången inte skall bli alltför abrupt. Men vi vill absolut inte vara med om den institutionalisering som nu har kommit till stånd i civilutskottets majoritetsförslag och som innebär att bidragen till konkursföretag kommer att öka än mer. Man har inte ens bemödat sig om att ta reda på vad det hela kostar. Man säger bara att bostadsföretaget skall göra en engångsinsats och sedan skall pengarna komma inrullande från statsmakterna allteftersom. Det är en orimlig lösning, om man verkligen vill komma till rätta med detta problem. Till sist vill jag framhålla att det måste vara fel att lokalisera arbetsplatser dit där det finns tomma lägenheter i stället för att bygga bostäder där det finns arbetsplatser. Det är faktiskt en av kärnfrågorna. Bostadspolitiken har misskötts, och därför har vi fått alla tomma lägenheter under 1970-talet.
Herr talman! Uppstår ett lägenhetsöverskott med så ogynnsamma följder som i min hemort, har man naturligtvis anledning att granska orsakerna litet mer ingående och sakligt än herr Danell vill göra. För det första har länsstyrelsen felbedömt befolkningsutvecklingen. För det andra felbedömdes näringslivets utveckling, delvis på grund av uppgifter från näringslivet självt. För det tredje kom de fleråriga entreprenadavtal som uppgjordes i enlighet med bostadsstyrelsens modell inte konsumenterna till godo utan entreprenörerna. För det fjärde medförde 1960-talets bostadspolitik med större lägenhetsytor men inte ett ökat antal rum att hyrorna blev för höga. Alla dessa felbedömningar är naturligtvis i dag en belastning. Där har både stat och kommun ett gemensamt ansvar. Min kritik riktar sig närmast mot moderaterna, som inte vill ta konsekvenserna av detta utan menar att det får enskilda kommuner göra. Men det är skäligt att stats makterna tar sin del av ansvaret genom att stödja de drabbade kommunerna.

Herr talman! Under de senaste decennierna har det svenska samhället genomgått en betydande förändring. Vissa: områden har urbaniserats starkt, medan andra utglesats i motsvarande grad. Den inhemska folkomflyttningen har åtföljts av en kraftig invandring. Hushållssplittringen är påtaglig, och sysselsättningens innehåll har förändrats. Denna samhällsförvandling har påkallats av förändringar i produktionsstrukturen. Boendemiljön får inte störa människors nuvarande eller kommande livsmönster. Boendemiljön måste tvärtom spegla de förändrade livsvillkoren och anpassas efter dem. För kvinnorna har övergången från hemarbete till specialiserat yrkesarbete föranlett ökade krav på nya former av service, såväl kommersiell som social och kulturell, men framför allt krav på en förändrad boendemiljö. Den utveckling som nu pågår på bostadsmarknaden är oroväckande. Antalet outhyrda lägenheter tenderar att öka, samtidigt som småhusproduktionen är större än någonsin. Huset med den egna lilla täppan, omgivet av likadana hus i långa rader, allt längre bort från stadskärnorna — vad innebär denna utveckling för kvinnorna? Småhusboendet lockar in kvinnorna i en ny fälla, som binder och hämmar dem i deras frigörelse. Kvinnorna får än svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Service och kommunikationer är oftast sämre i småhusområden och det förutsätter ett tvåfaldigt bilinnehav. Småhusägandet stämmer väl överens med den borgerliga ideologins förväntningar på kärnfamiljen. I småhuset är familjen just den lilla isolerade konsumerande enhet som herr Danell så ivrigt önskar. Många familjer flyttar till småhus för barnens skull. Men den ensidiga befolkningsstrukturen med unga s.k. hela familjer, med familjer som har ungefär lika stora inkomster, och där sällan några äldre eller ensamstående finns, ger barnen en felaktig bild av hur ett samhälle fungerar. Det är inte bara kvinnorna som blir hämmade och isolerade i småhusområdena, det blir även barnen. Varför faller människorna för småhusdrömmen? Det är egentligen inte så konstigt. För det första har marknadsföringen av småhusen varit bedövande effektiv. Man ser bara bilder av lyckliga och idylliska familjer mot bakgrund av ett vackert hus, en grön gräsmatta och en flaggstång med flaggan i topp. För det andra medför ägandet av småhus obestridligen lättnader i skattehänseende. För det tredje har flerfamiljshusboendet inte utvecklats på ett sätt som vore önskvärt och inte följt med i samhällsutvecklingen så som det borde. Boende med en mer kollektiv gemenskap och service är förbehållet bara ett fåtal människor. Småhusidén strider egentligen mot många av de målsättningar som vi i dag ställer upp. Det heter t.ex. att vi måste spara energi, att vi skall vara jämlika, att barn från olika befolkningsgrupper skall integreras och blandas. Det skulle vara intressant att få reda på hur stora kostnader för samhället det ökade småhusbyggandet förorsakar. Mot bakgrund av en sådan redovisning borde vi fråga oss om vi ur olika aspekter har råd att låta småhusraseriet fortsätta så ohämmat som det gör nu. Det är viktigt att man får en helhetssyn på bostadspolitiken, där samhällsekonomiska hänsyn också måste bli vägledande. I ett vidare perspektiv blir konsekvenserna än mer negativa. Med den nuvarande utvecklingen ökar segregationen både människor emellan och mellan olika typer av boende. Eftersom otillräckliga resurser satsas på flerfamiljshusområden tenderar dessa att förslummas, både de gamla och de relativt nya områdena. Den ensidiga satsningen på enfamiljsboendet förstärker orättvisorna i skattehänseende mellan olika former av boende. Alltför litet medel och forskning har satsats på att vidareutveckla kollektiva boendeformer. Detta förhållande är märkligt eftersom — som jag påpekade tidigare — människors livsmönster starkt har förändrats så att det normala nu är att både man och hustru förvärvsarbetar. Nuvarande boendeservice och boendemiljö återspeglar ett förlegat livsmönster och bidrar till att konservera rester av ett passerat stadium. Det är angeläget att stora insatser görs för att förbättra redan befintliga flerfamiljshusområden och för att skapa exempel på alternativa boendeformer. I budgetpropositionen föreslås att 30 milj.kr. anvisas för förbättring av befintliga bostadsområden. Mot bakgrund av att mycket stora resurser måste avsättas för korrigeringsoch kompletteringsåtgärder i bostadsområdena måste 30 milj.kr. anses vara helt otillräckligt. Samhället har ansvaret för att det ser ut som det gör i den s.k. nyslummen med dess dåliga planering, låga utomhusstandard och brister i övrigt. Det är därför samhällets plikt att nu se till att det blir bättre. De 30 miljonerna förutsätts kunna räcka för en mängd behov. Bidragen skall användas till: förbättring av trafikmiljön, åtgärder som avser konstnärlig utsmyckning, komplettering av boendeservice, förbättring av otillfredsställande utemiljöer i syfte att tillgodose behov av lek, rekreation, motion, samvaro och andra fritidsaktiviteter. Dessutom skall stöd kunna utgå till åtgärder för att begränsa buller och luftföroreningar. Mot bakgrund av vad anslaget skall användas till måste summan 30 milj.kr. anses alltför snålt tilltagen. Vpk-motionen 870 kräver att anslaget räknas upp till 60 milj.kr. Utskottet avstyrker det kravet med motiveringen att bidraget av kommunerna utnyttjats i alltför liten omfattning och under alltför kort tid. Orsaken till att bidraget har utnyttjats i alltför liten omfattning är givetvis att kommunerna för att över huvud taget få något bidrag själva måste ställa upp med lika mycket pengar som bidraget utgår med. Det är kommuner med många outhyrda lägenheter, därför att bl.a. boendemiljön och servicen är undermålig, som behöver detta bidrag för att kunna ändra på en dålig bostadssituation. Men just dessa kommuner har ofta dålig ekonomi och anser sig inte ha möjligheter att göra de egna satsningar som är förutsättningen för statligt bidrag. Därför måste bidragsreglerna ändras, så att bidraget kan utgå med hela kostnaden och i varje fall så att det täcker 75 96 av kostnaden i första hand. Vad jag förstått var fru Olsson i Hölö inte främmande för denna tanke. Det noterar jag med tillfredsställelse. Men utskottet är inte berett att tillstyrka motionen — med motiveringen att verksamheten inte pågått tillräckligt länge och därför inte kunnat utvärderas. Det är i och för sig riktigt, herr talman, men tendensen är ändå klar, nämligen att de kommuner som allra bäst behöver detta bidrag inte har råd att söka det. Jag yrkar således bifall till reservationen 15 i civilutskottets betänkande nr 22.
Herr talman! Jag har begärt ordet igen beroende på att ett par talare, nu senast fru Lantz, talat om småhusbyggandet. Det är tydligen inte någon tillfällighet — som jag tidigare var inne på — att man i material från socialdemokraterna och vpk på alla möjliga sätt traditionsenligt driver något slags opinion mot småhusbyggande. Jag kan inte förstå detta. Vad är det för fel med att bygga småhus när man enbart går in för att just tillgodose efterfrågan? Det är naturligtvis inte bara fördelar med småhus, och det är inte bra om alla skall bo bara på ett sätt. Lika litet som det var bra på 1960-talet att hävda att alla skulle bo i flerfamiljshus, och därmed också bygga på det sättet, lika litet är det rätt att nu ensidigt bygga småhus. Det har heller aldrig varit moderata samlingspartiets uppfattning att man skall göra det. Vi talar — till skillnad mot andra partier — mycket klart om valfrihet i boendet, en variation i byggandet för att man på det sättet skall få den bästa bomiljön. Herr Jadestig nämnde tidigare hur man kunde bygga flerfamiljshus. Det var ett utmärkt exempel på vad som kan göras om man tar bort de onödiga regleringar som i dag finns; då kan man skapa en vettig bomiljö. Sedan försöker man föra en debatt om småhusraseri. Det raseriet är i så fall en följd av det tidigare ensidiga byggandet. Andelen småhus i byggandet i dag är hög, men antalet är ungefär lika lågt som det varit tidigare. Vi måste tillgodose hundratusentals köande familjers önskemål att få bo som de vill, i den bästa miljön.
Herr talman! Som jag sade tidigare stämmer de argument som herr Danell för fram helt överens med den borgerliga ideologins värderingar både när det gäller bostadspolitiken och när det gäller synen på kvinnan. De värderingarna har framgått här inte bara i dag utan också när vi debatterade t.ex. barnomsorgen. Raseriet och tendensen att öka småhusbyggandet på flerfamiljshusbyggandets bekostnad konserverar obestridligen kvinnans situation och minskar hennes möjligheter att gå ut på arbetsmarknaden. De praktiska förhållandena i småhusområdena är sådana att det försvåras för kvinnan att gå ut på arbetsmarknaden, t.ex. Sedan måste man fråga sig om samhället har råd med den här satsningen. I andra sammanhang pratas det över lag om att man skall spara på energi. Har samhället råd att satsa på det raseri i småhusbyggandet som man märker tydliga tendenser till i framför allt borgerliga kommuner? Jag har inte sagt att allt är gott och väl i de nuvarande flerfamiljshusområdena. Tvärtom har vpk i många olika sammanhang krävt att man skall öka resurserna för att skapa alternativa boendeformer, där människor får möjlighet till en mer kollektiv bomiljö.

Herr talman! Jag tänker inte ägna särskilt mycket tid åt civilutskottets betänkande nr 22. Jag skulle bara till herr Danell vilja säga att han mera uppmärksamt borde ha lyssnat på vad herr Bergman i Göteborg anförde. Jag vill för egen del i allt väsentligt instämma i det som herr Bergman sade när det gäller vår bostadspolitik i stort. Det är en omöjlig uppgift såväl för herr Danell som för övriga vilka — såsom herr Bergman också pekade på — ägnar sig åt verksamheten att försöka framställa socialdemokratisk bostadspolitik som ensidig i strävandena att tillgodose bostadskonsumenternas önskemål i olika hänseenden. Hur det är på den punkten med moderaterna är mera ställt under tvivel. Herr talman! Jag tänkte helt kort erinra om vissa synpunkter som framförs av civilutskottet i betänkandet nr 26, nämligen vad avser lokalhyresgästernas förhållanden. Jag interpellerade 1974 statsrådet Lidbom, som då hade hand om dessa frågor inom regeringen, angående lokalhyresgästernas ställning, en fråga som jag har fått beröring med i många olika sammanhang. Denna hyresgästkategoris ställning upplevs tydligen f. n. som mycket otillfredsställande. Vissa fastighetsägares oansvariga agerande i umgänget med sina hyresgäster på det här området lämnar mycket övrigt att önska. I det läget har man från lokalhyresgästhåll på olika sätt vänt sig till samhället för att skapa ökad trygghet i lokalhyresgästernas hyresförhållanden. Civilutskottet har med anledning av en motion behandlat denna fråga och har också för sin del markerat en vilja till ändring på denna punkt. Det redovisas närmare i utskottets betänkande på s. 4.

Jag har velat understryka detta, då jag är alldeles övertygad om att det finns skäl att försöka råda bot på de missförhållanden som f. n. råder. Inte heller när det gäller denna hyresgästkategori skall det vara fråga om att maximera vinsten för fastighetsägarna utan deras verksamhet bör också i någon mån vara förenad med ett socialt ansvar. Med dessa få ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till civilutskottets hemställan i dess betänkanden nr 22 och 26.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att det är mycket stimulerande att kunna notera att debatten här i dag, inte minst i vad den gällt insatserna för att lösa problemen med dåliga boendemiljöer, tomma lägenheter osv., har präglats av en stark verklighetsförankring hos de allra flesta talarna. Det beror också på att de flesta som yttrat sig i dag har konkret praktisk erfarenhet från olika verksamhetsfält av denna typ av problem. Den ende som har skilt ut sig negativt i det avseendet är herr Danell, som ju representerar moderaterna. Det kan kanske gå för sig att här i riksdagen säga sådant som att man vill pressa de kommunala bostadsföretagen att anpassa sig efter marknaden och för den skull ta bort hyresförlustlånen. Men då avslöjar man inte bara okunnighet om hur verkligheten ter sig och hurudana de problem som människorna brottas med runt om i vårt land är, utan också en i mitt tycke ganska cynisk och obarmhärtig människosyn. Vi är åtskilliga i denna kammare som har mött dessa problem i våra egna hemkommuner. Vi har runt om i landet träffat kommunalmän med ansvar för sådana här frågor — kommunalmän som med i mitt tycke ganska stort mod och hårt arbete kämpar för att lösa problemen. Vi har också träffat boende som på olika sätt är berörda och som tillsammans med hyresgäströrelsen och andra folkrörelser har försökt och försöker bidra till en lösning. Hur tror herr Danell att de människorna reagerar på sådana uttalanden och på det mekaniska upprepandet av alla fördomar i bostadspolitiken som herr Danell här gjorde? Det är naturligtvis ett slag i ansiktet både på de människor som bor i dessa bostadsområden och på dem som har ansvaret i kommuner och bostadsföretag. Om man gör så som herr Danell och moderaterna föreslår, så innebär det att hyresgästerna får betala hyresförlusterna med högre hyror. Eller också blir det kommuninvånarna som får betala med högre skatt. Och det vill väl ändå inte moderaterna medverka till? Eller också får kostnaderna betalas genom att man drar ner på den kommunala servicen i kommunen. Det kanske smakar bättre för moderaterna, som ju alltid brukar motsätta sig att den kommunala servicen byggs ut. Men om så sker i de kommuner där behovet av social service och sociala insatser är särskilt stort för att lösa problemen på sikt, så bidrar man ju också till att förvärra den ekonomiska situationen för kommunen och bostadsföretagen. Nej, de som drabbats av problem med tomma lägenheter är inte sådana kommuner och bostadsföretag som har skött sin bostadspolitiska uppgift dåligt — inte ens i begränsad bemärkelse vad gäller bostadsmiljöerna och ännu mindre om man ser det i ett vidare perspektiv. De som drabbas är i stor utsträckning de kommuner och bostadsföretag som i bostadsbristens dagar tog ett särskilt ansvar för att bygga bort bostadsbristen. Likaså drabbas de bostadsföretag som har tagit ett särskilt ansvar för att placera sådana hyresgäster som andra och herr Danell mera närstående fastighetsägare inte har velat acceptera. Jag noterade med stor tillfredsställelse vad herr Strömberg i Botkyrka sade, att ibland är det de s.k. välskötta bostadsområdena utan outhyrda lägenheter som borde stå vid skampålen, bostadssocialt sett. Jag ser det uttalandet som ett tecken på att när det, som jag hoppas, snart kommer ett förslag om kommunal anvisningsrätt för hyresgäster, så skall folkpartiet ansluta sig till det förslaget. Jag tror nämligen att det är mycket angeläget att vi får en sådan lag, om vi skall kunna klara just den delen av det bostadssociala problem som nu finns. Som jag sade är det inte heller så att de bostadsföretag eller de kommuner som nu har outhyrda lägenheter har skött bostadsplaneringen och miljöfrågorna särskilt illa. Varken i boendeutredningens betänkande förra året eller i de sammanställningar som gjorts av bostadssociala delegationen eller i andra sammanhang finns det t.ex. någonting som tyder på att en särskild typ av hus är mer drabbad än andra. — Jag bortser då från faktorn vilka det är som tar emot hyresgäster som inga andra vill ha. — I dag finns det fullt uthyrda områden som har en urusel miljö och som är starkt exploaterade med en höghusbebyggelse av den sort som man från moderat håll brukar använda som en mycket enkel formel för vad man anser vara en dålig bostadsmiljö. Å andra sidan finns det utomordentligt fina områden som har tomma lägenheter. Den som känner verkligheten vet att orsakssammanhangen är mycket komplexa. Det kan sammanhänga med den näringspolitiska utvecklingen. Det kan sammanhänga med en rad faktorer av social natur. Det kan sammanhänga med att ett område får dåligt rykte. Det kan sammanhänga med att man plötsligt börjar bygga ut småhusområden, som tidigare konkurrerade på för flerfamiljshusen orättvisa ekonomiska villkor. På så sätt har man bidragit till att tömma de här lägenheterna. Jag är alldeles övertygad om att vi ganska snart kommer att få gripa oss an med samma problem i en del småhusområden som byggs i dag eller som redan har byggts. I verkligheten har många av dessa områden precis samma karakteristika vad gäller ensidig befolkningssammansättning, stor samtidig inflyttning av människor som på förhand inte har något gemensamt, för hög andel unga familjer, för liten andel äldre människor, osv. Det finns redan i dag många rapporter både från enskilda människor och från socialarbetare att de människor som flyttade dit kanske därför att de väntade sig en helt annan tillvaro inte klarar situationen där, just på grund av att bostadsområdena är mycket dåligt planerade med en trist och steril miljö, utan tillfredsställande service och med en befolkningssammansättning som inte är stabil. Vi angriper alltså inte småhusbyggandet som sådant — i varje fall gör inte jag och mitt parti det. Men vi är oroliga för och kritiska mot den utveckling som man ser på många håll framför allt i borgerligt styrda kommuner med en ensidig småhusutbyggnad — just det som herr Danell alldeles nyss påstod att man inte står för. Verkligheten är ju sådan: en ensidig småhusutbyggnad i stora, sterila och dåligt planerade områden, en ensidig lägenhetssammansättning i både flerfamiljshusområden och småhusområden. Det bidrar till att man bygger in segregationen på ett sätt som blir mycket svårt att reparera i efterhand, om man inte vidtar åtgärder i tid. Det bidrar också till att man tömmer lägenheter i flerfamiljshusområden, bl.a. av det skälet att ett hushåll som behöver en stor lägenhet på många håll i dag inte kan få tag på en sådan annat än i ett småhusområde, eftersom man sedan länge bygger ytterst få stora lägenheter i flerfamiljshusen. Vi har i dag en valfrihet på bostadsmarknaden som gäller för några få, inte för alla människor. Det tycker jag faktiskt att den som är bostadspolitiker ändå kunde erkänna — jag förutsätter att herr Danell vet att det är så. Vad skall vi då göra för att i framtiden få en bättre utveckling? Vi skall se till att vi bygger de nya bostadsområdena varierade och integrerade, med service, arbetsplatser och goda kommunikationer och med en blandning av olika hustyper och olika upplåtelseformer. En erfarenhet som jag tror att man kan dra av vad som hänt är att vi bör göra särskilda insatser på varje nytt bostadsområde under de första åren av dess existens för att bidra till att skapa social stabilitet och den struktur för gemenskap, aktivitet, omvårdnad och omsorg som behövs i alla bostadsområden. Vi måste nog också lägga ned mer arbete än hittills på att vårda oss om de områden som så att säga är i brukningsskedet. Vi har haft en mycket stor koncentration av intresset till planering och byggande, och vi måste nu lägga ned mer arbete på den sociala planeringen i förväg och på omvårdnaden av områden i brukningsskedet. I många färdiga områden — det gäller både flerfamiljshusområden och småhusområden — måste man nu snabbt bryta den utveckling som är på väg mot ökad segregation, mot en successivt försämrad miljö och mot social utarmning. Det gäller också småhusområden, där det råder en ekonomisk och social segregation genom att småhusägarna är människor med relativt sett höga inkomster. Även i sådana fall är det fråga om en social utarmning. Vi måste gå in i de områdena och förbättra miljön och servicen, kanske komplettera dessa områden med en annan bebyggelse än den som redan finns där och se till att de blir sådana väl integrerade och väl utbyggda bostadsområden som alla borde vara. Den verkliga situationen i dag i många kommuner — och inte minst i dem som har de största problemen -— är inte alls den som herr Danell påstod, att de, just därför att kommunerna får hyresförlustlån, struntar i att anstränga sig att lösa problemen. Tvärtom finns det nu många och imponerande bevis på konstruktiva insatser som görs. Än har vi inte fått se så mycket av resultatet, eftersom det här är stora och svåra saker och sådant som måste få ta tid. Men jag är alldeles förvissad om att man kommer att klara detta. Och då skall de kommuner, de bostadsföretag och de hyresgäster det är fråga om ha hjälp från samhället. Får jag säga en sak med anledning av den diskussion som har förts här om de 50-procentiga bidrag som boendemiljödelegationen fördelar och om behovet av att höja dessa bidrag. Jag ifrågasätter inte alls att det i vissa fall kan finnas anledning att gå ifrån 50-procentsregeln. Men i många fall, särskilt när det är fråga om orter och bostadsföretag med stora problem, är det andra ekonomiska insatser som kanske skulle vara viktigare. Däremot skall vi inte skrämma upp oss i onödan av det faktum att inte så stor del av just den gruppen ännu inte har kommit in med sina ansökningar. Det sammanhänger bl.a. med att de måste planera för insatser av betydligt större omfattning än bostadsföretag och kommuner med små problem måste planera för, och det måste av naturliga skäl ta litet längre tid. Jag vet att det kommer att inlämnas ett mycket stort antal ansökningar från just dem som bäst skulle behöva detta stöd. Till slut, herr talman, vill jag hoppas att de problem som uppstått på detta område ändå har det goda med sig att vi alla väckts till medvetande om det betydelsefulla i att lägga ner mer omsorg på de bostadssociala frågorna, och människors vardagsmiljöer. Mycket tyder på att det också är en utveckling som nu är i full gång.

Herr talman! Jag har fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande nr 26. Det var en moderat motion som faktiskt tvingade mig att skriva av mig den upprördhet jag alltid känner när man från högerhåll attackerar folkrörelserna. Den här gången gäller det hyresgäströrelsen, en annan gång kan det gälla någon annan organisation inom Folkrörelsesverige. Låt mig bara läsa upp en mening i motionen 1919, undertecknad av herr Danell, för att syftet med den motionen skall avslöjas.

Detta uttryck återkommer sedan i reservationen 3. Där har motionären, nu i sällskap med partikamraten herr Adolfsson, skrivit bl.a. om ”den s.k. hyresgäströrelsens ihärdighet då det gäller att diskriminera icke-medlemmar i organisationen till förmån för sina egna medlemmar”. Om någon efter genomläsning av herr Danells motion skulle tro att han enbart hade varit oförsiktig i språkets användning, så är det ställt bortom varje tvivel att han i reservationen med dess smädande ordval ger uttryck för den ovilja han känner över folkrörelsernas självständighet i det svenska samhället. Det är en annan sak att man samtidigt för de privata fastighetsägarnas talan, men det är vi ju vana vid. Jag har nyss läst boken Den socialdemokratiska maktapparaten, där författaren ryser av obehag när han beskriver den verksamhet som de demokratiska folkrörelserna bedriver i Sverige. Det är denna form av smygande förtal som jag starkt reagerar mot. Herr talman! Jag upprepar vad jag sagt i samma fråga en gång tidigare: Hyresgäströrelsen har gjort och gör alltjämt en betydande insats för att tillsammans med motparten på bostadsmarknaden lösa de uppgifter som riksdagen har anförtrott organisationen. Att medlemskapet i hyresgäströrelsen inte skall ge någon automatisk förmån beträffande hyresnivån slås fast i utskottets betänkande. Men därutöver kan givetvis inte riksdagen förbjuda hyresgäströrelsen att hävda sina medlemmars intressen i fria förhandlingar. Hyresgäströrelsens självständighet som fri medlemsorganisation bör det vara angeläget att slå vakt om — den är i likhet med andra folkrörelser en omistlig del av det fria svenska samhället. I övrigt hänvisar jag till mitt särskilda yttrande med beteckningen nr 2 vid civilutskottets betänkande nr 26 som är en principiell förklaring till min aktivitet att ställa upp på folkrörelsernas sida mot de krafter som vill införa legala begränsningar för hyresgäströrelsen när det gäller organisationens möjligheter att arbeta för medlemmarnas intressen. Som avslutning, herr talman, vill jag beröra en fråga som herr Strömberg i Botkyrka tagit upp i diskussionen och upprepade gånger återkommit till, nämligen om kommunens förköp av Tomtebogatan 50 i Stockholm eller, som fastigheten betecknas, Kadetten 25. Herr Strömberg påstår — och som jag sade har han gjort det upprepade gånger — att den kommunala förköpsrätten, så som den utövas i Stockholms stadshus, gör det helt omöjligt för de boende att påverka sin egen boendesituation. Om det nu är så att detta exempel från Stockholm skall åberopas, så skall det återges körrekt.

Det gäller naturligtvis också Kadetten 25. Vi är beredda att med hyresgästerna resonera om förvaltningsformen sedan kommunen övertagit fastigheten. Det resonemanget har för övrigt redan inletts. Men vi kan inte finna att det finns något skäl att den framtida markvärdestegringen skulle tillfalla enskilda. Den skall tillfalla samhället gemensamt.” Vi är alltså beredda, säger man från socialdemokratiskt håll, att med hyresgästerna resonera om förvaltningsformen sedan kommunen övertagit fastigheten. Till detta kan läggas att de fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar i HSB och Riksbyggen i Stockholm också är uppförda på tomträttsmark. Och jag har ännu inte hört någon som satt i gång en stor kampanj mot Stockholms kommun för att dessa bostadsrättsföreningar skall friköpa den mark på vilken de har sina fastigheter. Herr Strömberg i Botkyrka är ju i vanliga fall en hygglig man. Han ljuger inte, men i det här fallet talar han inte sanning, och man kan möjligen undra om han börjar ifrågasätta den kommunala förköpsrätten.
Herr talman! Den korrekta situationen är att socialdemokraterna och vpk med hjälp av förköpslagen har köpt Kadetten 25. De boende fick inte köpa fastigheten och bilda en bostadsrättsförening. Varför skall det vara så att kommunen med hjälp av förköpslagen kan bestämma den exakta lägenhetsfördelningen i ett hus? Varför kan inte hyresgästerna få göra det själva? Varför skall man med förköpslagens rätt sparka ut nio hyresgäster ur huset? Det är vad som kommer att ske. Kan herr Lindkvist svar på detta.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka sade att den korrekta uppgiften är att de boende förbjudits att överta fastigheten, och han frågar varför de boende inte får bestämma i den fastighet de bor i. Jag har citerat ett uttalande av den socialdemokratiska gruppledaren vid ett fullmäktigesammanträde där han angett vad som ligger bakom utnyttjandet av den kommunala förköpsrätten. Detta har herr Strömberg inte bestritt och det gör han rätt i, därför att i det uttalandet sägs klart och tydligt ifrån att man är beredd att med hyresgästerna diskutera förvaltningsformen efter det att kommunen har övertagit fastigheten. Herr Strömberg påstår att en del hyresgäster skall sparkas ut. Jag kan försäkra herr Strömberg att så inte kommer att ske. I den mån det blir fråga om att skaffa ersättningslägenheter kan herr Strömberg vara helt övertygad om att Stockholms kommun sköter det på ett mycket seriöst sätt. Det finns ingen anledning för herr Strömberg att ifrågasätta detta. Slutligen kan det, herr Strömberg, vara skäl i att svara på min sista fråga om inte attackerna ändå innebär att folkpartiet nu har börjat ifrågasätta den kommunala förköpsrätten.
Herr talman! Jag har börjat ifrågasätta den kommunala förköpsrätten från den utgångspunkt som socialdemokraterna och vpk har för den i Stockholms kommun. Däremot anser jag att förköpslagen är bra, men den kan användas på ett bättre sätt än vad ni har gjort nu. Det är en sak vad man säger och en annan sak vad man visar i handling. De här människorna ville själva köpa sin fastighet och ville själva ordna lägenhetsfördelningen och själva bestämma över sitt boende. Socialdemokrater och vpk lät dem inte göra detta utan använde förköpslagen för att hindra dem. Vilken förvaltningsform man sedan kommer att välja för dessa människor som kanske inte kommer att få bo kvar är ganska ointressant.
Herr talman! Vad diskussionen gäller, vilket herr Strömberg så småningom kommer att inse när han får besinna sig litet, är vem som skall ha ägarskapet och inte förvaltningsformen. Om de boende i Kadetten 25 är intresserade av en förvaltningsform, exempelvis en bostadsrätt, finns den möjligheten uttalad. Vi menar att det är markvärdestegringen på fastigheten som kommunen och inte den enskilde skall ta vara på. Exakt på samma sätt fungerar bostadsrättsföreningarna i HSB och i Riksbyggen här i Stockholm. De ligger på stadens mark som upplåtes med tomträtt. De har sin förvaltningsform som vi tycker är mycket demokratisk. På samma sätt kan de boende i Kadetten 25 diskutera denna upplåtelseform med Stockholms kommun.

Herr talman! Först ett par ord med anledning av fru Lantz uttalande om småhusområden. Det måste väl vara politikernas mål att bygga så att man tillförsäkrar människor möjlighet att efterfråga den bostadstyp som de önskar och inte att ensidigt gå in för att tillfredsställa ett politiskt partis ideologi. Vad beträffar kvinnors möjlighet till förvärvsarbete utanför hemmet vill jag nämna att det enligt uppgift gjorts undersökningar som visar att det är högre procent av kvinnor i småhusområden än av kvinnor i höghusområden som förvärvsarbetar. Det finns självfallet problem inom alla slags boendeformer och boendeområden, som vi alla gemensamt skall sträva efter att få lösta. Så, herr talman, till mitt egentliga ärende. Riksdagen fattar årligen beslut om ram för beviljande av bostadslån för nybyggnad. Bostadsstyrelsen gör därefter en fördelning av byggandet mellan länen, vilket meddelas i skrivelse till länsbostadsnämnderna. De tre storstadsområdena Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö tilldelas en viss egen kvot. De län som berörs av dessa problem får tilldelning av särskild kvot för de kommuner som ligger utanför storstadsområdena. Utskottet har avstyrkt motionen. Ett likartat motionsförslag behandlades i civilutskottets betänkande 1975:7. Utskottet uttalade då att det vid en knapp resurstilldelning kunde anses fördelaktigt om en outnyttjad kvot i ett storstadsområde kunde överföras till andra kommuner inom länet just genom beslut på regional nivå, men man fann inte att förslaget generellt kunde leda till några fördelar, framför allt inte när det gällde det i flera län ingående Göteborgsområdet. Jag är helt införstådd med att förhållandena i Göteborg och kanske i viss mån även i Stockholmsområdet är unika och svårbemästrade, men problemet hade väl kunnat lösas med ett undantag för just dess regioner. I civilutskottets betänkande 1975/76:22, som vi nu behandlar, uttalas den meningen att det i nuvarande läge inte torde vara de statliga ramarna som sådana som lägger hinder i vägen för ett bostadsbyggande i storstadslänen utanför storstadsområdena. Det är ovedersägligen sanning i dag, men ingen önskar väl att nuvarande förhållanden på byggmarknaden skall bli bestående. Det är orättvisan i systemet vi vänder oss emot. Om nu det aktuella storstadsområdet av någon anledning inte kan utnyttja sin kvot måste resterande del återlämnas till bostadsstyrelsen, som sedan efter eget gottfinnande kan sprida den ut över landet. Detta är enligt vår mening en otillfredsställande ordning. Det är angeläget att länsmyndigheterna också i län med storstadsområden får möjligheter att fördela den tilldelade bostadskvoten över hela länet. Den starka position länsstyrelserna f. n. har när det gäller översiktlig planering och regionalpolitik talar ju också för detta. Vårt krav innebär en decentralisering av beslut angående bostadsbyggandets omfattning och fördelning inom resp. län. Med de speciella problem vi har inom Malmöregionen när det gäller bevarandet av den goda åkerjorden anser vi också att det på så sätt skulle vara lättare att undvika svåra konflikter, genom att den tilldelade kvoten kunde spridas till områden inom länet där dessa problem inte är fullt så uttalade. Med hänsyn till att utskottet bl.a. grundat sitt avstyrkande av motion 1975/76:669 på uppgiften att hela ramsystemets utformning övervägs inom bostadsdepartementet har jag inte funnit anledning till reservation i detta sammanhang utan nöjt mig med ett särskilt yttrande. Herr talman! Jag förväntar mig sålunda att förslag i denna fråga kommer att föreläggas riksdagen inom en snar framtid och har för dagen inget yrkande. gav följande resultat: ning gav följande resultat:

Herr talman! Så sent som den 12 december förra året beslutade riksdagen om de gällande bestämmelserna i den paragraf i byggnadslagen som detta betänkande handlar om, nämligen 136 a §. Riksdagen beslutade då i enighet att träfiberråvaror skulle tas in som prövningsgrund vid tillkomst och lokalisering av berörd skogsindustri. Vid detta tillfälle föreslog utskottsmajoriteten att även ökning av produktionen i befintlig anläggning, som skulle komma att ställa krav på ökad råvaruförbrukning, skulle regleras i ett föreslaget tredje stycke i lagparagrafen. Men så långt sträckte sig inte enigheten i kammaren. Flera reservanter ville inte acceptera en så långt gående detaljreglering, och i slutvoteringen bifölls reservanternas förslag med lottens hjälp. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari i år. Men redan under allmänna motionstiden väckte några socialdemokrater motionen 1974 med yrkande om en generell prövningsplikt i utvidgningsfallen, helt i enlighet med det av riksdagen i december förra året förkastade förslaget. Mot bakgrund av den korta tid som förflutit sedan lagen trätt i kraft kan ingen erfarenhet av tillämpningen åberopas. Därför måste motionsförslaget bedömas på samma grunder som när man bedömde frågan i december förra året. Vi hade vid det tillfället en ganska ingående debatt, som jag här inte skall upprepa. Men jag kan i korthet anföra huvudargumentet för den linje som då blev riksdagens beslut. Från reservanternas sida sade vi då att det var ett nationellt intresse att hushålla med skogen på sådant sätt att näringens och därmed landets långsiktiga intressen tillvaratogs. Även om beräkningarna över den totala virkestillgången då var preliminära, pekade de ändå på att den kunde komma att bli den begränsande faktorn för skogsindustrins fortsatta expansion. Mot den bakgrunden biträdde vi förslaget om utvidgning av prövningsgrunden till att omfatta även virkesråvara vid nyetablering. I fråga om ökning av råvara vid befintlig anläggning förordade vi i stället den samlade skogsindustrins erbjudande att på frivillig bas begränsa råvaruförbrukningen till någon av årsförbrukningsnivåerna 1973, 1974 eller 1975. Den frivilliga överenskommelsen har samma syfte som regeringens i höstas framlagda proposition och det som motionärerna nu har motionerat om, nämligen att begränsa råvaruuttaget fram till 1978, då avsikten har angivits vara att fatta ett beslut om näringspolitiken på skogsområdet. Vi ansåg då och anser alltjämt att ett samverkansavtal som slutits inom den berörda skogsindustrin och som har resulterat i de virkesråd som nu har trätt i verksamhet har alla förutsättningar att uppfylla den målsättningen. Denna frivilliga samverkan, som motionärerna och utskottsmajoriteten nu åter vill ersätta med en generell prövningsplikt, har byggts upp och redovisats för regeringen under 1975. Genom industriministern har regeringen vid flera tillfällen, senast den 6 oktober 1975, uttryckt sin positiva syn. Därför var det överraskande när propositionen med detaljreglering i form av generella tillståndskrav lades fram i höstas. Det gör också att vi nu har svårt att förstå motionärerna, när de efter så kort tid och mot denna bakgrund ånyo aktualiserar ärendet, i all synnerhet som verksamheten i virkesråden nu har startat och man med ett bifall till motionsyrkandena skulle rycka undan förutsättningarna för rådens fortsatta arbete. Men inte heller den nu gällande utformningen av 136 a § överlåter helt till samverkansparterna att bestämma råvaruförbrukningen vid sina anläggningar. Regeringen kan för visst fall föreskriva en prövningsskyldighet. Det avsnittet i paragrafen har funnits även före höstens beslut, och det yrkar alltså reservanterna inte någon ändring på. Motionärernas främsta syfte nu är att i viss utsträckning ersätta denna prövningsmöjlighet med en generell prövningsskyldighet för den råvaruförbrukning som går över en viss angiven nivå. Motionärernas huvudmotiv är att denna form av prövning är administrativt krånglig för regeringen och därför bör ersättas med en generell prövningsplikt. Men detta motionärernas motiv kan med samma styrka hävdas av skogsnäringen, om man där skulle åläggas de administrativa bördor som en generell prövningsplikt skulle komma att innebära. Till detta är bara att säga att om regeringen, som tidigare har givit uttryck för sitt förtroende, litade på skogsnäringen och dess slutna samarbetsavtal, så vore detta bekymmer ur världen. Inför de beslut som blir följden av 1973 års skogsutrednings förslag och som beräknas kunna fattas 1977 vore det värdefullt om det förtroende mellan näringen och statsmakterna som hittills har byggts upp fick fortsätta att utvecklas. Något annat vore till skada inte bara för berörd näring och dess anställda, utan för hela landet. Det bästa sättet att bevara de goda relationerna är att det inledda arbetet inom ramen för det frivilliga samverkansavtalet får fortsätta att utvecklas. Därmed skapar vi det bästa utgångsläget inför kommande viktiga beslut om den framtida skogspolitiken. Därför, herr talman, ber jag till slut att få yrka bifall till reservationen 1 i detta betänkande.

Herr talman! Som representant för vår lagstiftande församling har vår talman i dag anledning att vara bekymrad över den bristande respekt för våra lagar som kan bli resultatet av att riksdagen envisas med att rycka i vissa paragrafer hit och dit utan en tanke på att det faktiskt finns en stor grupp människor i det här landet, vars praktiska arbete är direkt avhängigt av vad vi beslutar. Just i dag tänker jag speciellt på alla dem som arbetar inom skogsindustrin. I samband med energibeslutet förra våren ändrade riksdagen 136 a § i byggnadslagen, och när den paragrafen varit i funktion bara drygt ett kvartal kastade regeringen fram ett förslag om ändring av samma paragraf. I december lottade vi om detta ändringsförslag i vad avser detaljreglering av skogsindustrins En månad senare, under den allmänna motionsperioden, motionerade en besviken socialdemokrat om att det förslag som regeringen inte fick igenom i december skulle tas upp till prövning igen. För att få bred majoritet, som det heter, trots att det i detta fall endast betyder att få en centerpartist med sig, utarbetade departementet ett s.k. kompromissförslag, där man i varje fall inte gör en tillstymmelse till kompromiss i själva principfrågan. Herr talman! Även i denna lotteririksdag är det ett ovanligt förfarande som vi nu åsett och som kan medföra att vi får en tredje lagtext på mindre än ett år. I utskottsmajoritetens förslag har man nu gjort ett antal ändringar jämfört med decembervarianten. Detaljregleringen har gjorts något smidigare — det skall erkännas - men huvudfelet består, då man vägrar att lita på frivilliga åtaganden från skogsindustrin att vara återhållsam när det gäller råvaruförbrukningen. Det är märkligt att man haft så bråttom i den här frågan. Såsom framkom i decemberdebatten skrev industriministern så sent som den 6 oktober 1975 till skogsindustriernas samarbetsutskott och prisade de frivilliga åtaganden som industrin har gjort genom bildandet av de s.k. virkesområden, där företrädare för industri, myndigheter och löntagare finns med för att i samverkan styra tillbyggnadsplanerna så att våra råvarutillgångar inte hotas. Helt korrekt hänvisade också statsrådet till den pågående skogsutredningens arbete och de möjligheter som kommer att finnas att längre fram få en helhetssyn på problematiken. Statsrådet avslutade sin skrivelse på följande sätt: ”Jag vill avslutningsvis nämna att regeringen överväger att redan i år föreslå riksdagen vissa förändringar av 136 a § i byggnadslagen innebärande att prövningsordningen enligt lagrummet skall kunna tillämpas även på den grunden att en verksamhet är av betydelse för hushållningen med fiberråvara.” Efter en månad kom så bostadsministern med sitt lagförslag, som var något helt annat än vad industriministern hade informerat om strax innan. Anledningen till detta har aldrig blivit klarlagd, allra minst för de berörda i branschen. Sedan i höstas har virkesrådens verksamhet kommit i gång, och de farhågor som fanns i höstas för den fortsatta utvecklingen har kommit på skam. Det finns således inget nytt som kan sägas vara anledningen till att socialdemokraterna och vpk, denna gång i förening med utskottsordföranden själv, har funnit anledning att ta upp frågan på nytt. Det verkar bara vara ett utslag av ovilja att acceptera ett av riksdagen fattat beslut. Herr talman! Jag avser inte att i denna debatt gå in i detalj på frågan om detaljreglering eller inte av skogsindustrins utveckling, utan jag hänvisar till det som sades i decemberdebatten. I övrigt har herr Åkerfeldts anförande i sak givit en god belysning av frågan. Jag vill dock göra en kommentar till de rykten som hörts i denna fråga och som går ut på att den möjlighet som finns enligt paragrafens fjärde stycke skulle, om inte utskottsmajoritetens linje vinner i voteringen, i praktiken utvidgas i sitt användningsområde, så att regeringen skulle kunna göra vad den ville trots riksdagens beslut. Det märkliga är alltså att de som företräder uppfattningen att det skall vara en detaljreglering säger att om man inte går med på deras linje, så kan det bli mycket värre. Jag tror nu inte på det. Det fjärde stycket har stått där förut och har inte utnyttjats på något anmärkningsvärt sätt. Det enda undantaget från det påståendet är regeringens märkliga beslut att ge tillstånd att fullfölja utbyggnaden av ett träsliperi i Bureå. Till det beslutet fogade man nämligen ett krav på att råvaruförbrukningen skall begränsas till 1974 års nivå. Det innebär i detta fall att man investerat 30 milj.kr. i en utbyggnad som skall öka kapaciteten från 65 000 till 85 000 årston slipmassa, men man får inte rätt att utnyttja kapacitetsökningen. Inte minst på fackligt håll har man reagerat hårt mot detta. Regeringen har än en gång visat att retroaktiva föreskrifter tydligen är en bra modell i ett socialistiskt samhälle. Vad man gör den ena dagen kan få konsekvenser efter beslut den andra dagen. Herr talman! Jag utgår från att det här beslutet, som jag nu redogjort för, är ett misstag och inte skall betraktas som en ny praxis och därmed ett slags hot inför dagens beslut. Jämte reservationen om 136 a § har vi moderater också ett bifallsyrkande till motionen 663, där det föreslås att riksdagen skall uttala att samband mellan de belopp som sökandena eventuellt åläggs att betala samt den skada det allmänna åsamkas måste finnas för att pålagan skall kunna betraktas som en avgift. I motionen beskrivs ett fall där avgiften, som kan utgå samtidigt med ett tillstånd efter prövning i enlighet med den nämnda paragrafen, blev utformad som en skatt. Pålagan hade ingen som helst anknytning till den väntade skadan. Utskottsmajoriteten uttalar dock en viss tveksamhet inför att pålagan skall kallas för avgift, då den får en sådan här utformning. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i betänkandet nr 17.

Herr talman! Under den här valperioden i riksdagen har det många gånger hänt att ett ärende kommit tillbaka till kammaren kort efter det att ett beslut fattats. Vi har många exempel. Självfallet har de ledamöter som är missnöjda med ett beslut rätt att söka ändra detta. Någon gång kan det också hända att nya synpunkter kommit fram och motiverar ett annat ställningstagande. Nu har vi delade meningar om hur regeringen skall pröva ökningen av råvaruförbrukningen i skogsindustrin. En gemensam åsikt har vi alla: Vi måste hushålla med skogen. I ett särskilt yttrande av herr Andersson i Gamleby framförs tankegångar om att majoriteten har högre ambitioner när det gäller att spara än reservanterna har. Det tycker jag är ett svagt försvar för majoritetens ställningstagande. Majoriteten ger regeringen mer makt och inför hårdare styrning och mer reglering. Det är ju en gammal känd ståndpunkt — centralisering och mer byråkrati. Den ståndpunkten vågar man alltså inte föra fram utan döljer sig bakom en dimridå, som kallas hushållning. Det har bara gått en kort tid sedan riksdagen tog sitt beslut. Enligt min uppfattning finns ingen anledning att ändra beslutet. Vi har helt enkelt inga erfarenheter. En del osäkerhet beträffande tillståndsprövningen motiverar inte mer maktkoncentration och mer byråkrati. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.